Herr talman! Luciano Astudillo har frågat mig vilka åtgärder jag vidtagit för att privatisera arbetsförmedlingarna och hur långt mina ambitioner sträcker sig vad avser så kallade kompletterande aktörer. Mina ambitioner är att effektivisera arbetsförmedlingen så att den bättre bidrar till en fungerande matchning och motverkar utanförskapet. Arbetsförmedlingen ska ha ett tydligt fokus på matchningen. Det finns inga planer på att privatisera den offentliga arbetsförmedlingen, men förmedlingsverksamheten måste blir mer diversifierad. Det innebär att den offentliga arbetsförmedlingen ska kompletteras med andra aktörer. Syftet är att bättre fånga upp individens förutsättningar och utnyttja den samlade kompetens som finns på arbetsmarknaden. Det kan vara aktörer inom offentliga och privata sektorer men också fackliga organisationer. Därmed kan den sökande snabbare få matchningsstöd utifrån sina behov och möjligheter. Regeringen har gett Ams uppdraget att se till att kompletterande aktörer blir en del av tjänsteutbudet. Det är alltså Ams som avgör hur förmedlingsverksamheten kompletteras effektivast med andra aktörer och hur dessa blir ett naturligt inslag i arbetsförmedlingens tjänsteutbud.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka Sven Otto Littorin för svaret. Det klargör en del. Regleringsbrevet är lite öppet skrivet just på det här området och öppnar för att gå vidare med en fortsatt privatisering av förmedlingsverksamheten. Det är också allmänt känt att det hos er borgerliga finns en ideologisk övertro på att privat verksamhet i alla lägen är bättre än offentligt driven och finansierad verksamhet. Det är klart att det för oss socialdemokrater kan finnas fog för oro. Med det svar jag har fått kan jag konstatera att det inte kommer att ske en avreglering eller privatisering av förmedlingsverksamheten. Den dörren uppfattar jag att Littorin definitivt har stängt med detta svar. Vi socialdemokrater tar honom på orden här. Det är ett viktigt besked för alla dem som är eller i framtiden blir arbetslösa. Alla ska nämligen garanteras ett högkvalitativt stöd också i framtiden. Det är också ett viktigt besked för alla dem som arbetar i Ams och på arbetsförmedlingarna. Hela Ams organisation är nu under kraftig omvandling, och var man landar vet vi inte riktigt i dag. Det vi däremot vet är att Ams har fått sina resurser kraftigt reducerade, med så mycket som 500 miljoner, vilket motsvarar 1 200 anställda på två år. Vi socialdemokrater ser positivt på att det finns många olika aktörer som vill hjälpa de arbetslösa. Det har länge funnits olika utbildningsanordnare som har stöttat arbetslösa. Det har länge funnits olika samarbeten mellan arbetsförmedlingar och bemanningsföretag. Nu ska alltså förmedlingsverksamheten på försök utföras av andra aktörer i tre regioner, enligt Bo Bylunds pressmeddelande och artikel i Dagens Industri. Och den verksamheten ska utvärderas. Jag hoppas att Littorin tar till sig av resultaten. Men jag vill ändå passa på att berätta för Littorin att liknande försök har gjorts tidigare av Ams. Jag tror att det var under den tid som Littorin var riskkapitalist, så han kan ha missat det. Jag ska lämna över den utvärdering som gjordes av det projektet. Jag har den här. Den gjordes av Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning i Växjö. Då vann den offentliga arbetsförmedlingen över ett privat bemanningsföretag. Jag kan stolt meddela att arbetsförmedlingen fanns i Malmö. Det var ett pilotprojekt, och det genomfördes i form av en tävling. Ta vara på de erfarenheterna, Littorin! Jag ser gärna kompletterande matchning. Men gå inte miste om de effektivitetsvinster som finns i att ha en nationellt driven politik på det här området! Det gäller möjligheter till målstyrning av arbetsmarknadspolitiken samt att vi med den nationella och sammanhållna arbetsförmedlingsverksamheten ändå får en kompetens som det är oerhört viktig att värna om. Ge Ams en rejäl chans att göra ett bra jobb! Det kan man känna en viss oro för med tanke på de nedskärningar som väntar två år framöver. Men det finns flera fallgropar med en kompletterande förmedlingsverksamhet. Jag vill ändå ställa en del frågor kring det, resonera lite högt. Hur avser Littorin att garantera likvärdig behandling och god kvalitet när det gäller den service som ska ges arbetslösa? Och hur avser han att förhindra att bemanningsföretagen plockar russinen ur kakan?

Herr talman! Jag är faktiskt väldigt glad över statsrådets initiativ i den här frågan och att vi nu äntligen får se det här. Jag och Miljöpartiet tillhör nämligen dem som har blivit mer och mer positiva till bland annat bemanningsföretagens verksamhet. De har på ett föredömligt sätt hjälpt många att komma in på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att se detta som ett komplement. Jag håller med om mycket av det som Luciano tog upp här. Det måste säkerställas att det finns en nationell arbetsförmedling. Det får man inte dra undan mattan för. Jag vill gärna ha ett klargörande kring detta. Hur säkerställer statsrådet detta, så att det inte blir som Luciano sade tidigare, att de plockar russinen ur kakan. Det är väldigt viktigt. Nu är detta ett nytt försök, säger statsrådet. Då är frågan: Är detta inom befintlig ram? Kommer regeringen att tillsätta mer pengar för att ge likvärdiga resurser till det här? Hur har intresset varit? Har du haft kontakt med till exempel de fackliga företrädarna? Hur ser de på detta initiativ? Kan de hjälpa till? De har ju i mångt och mycket väldigt bra kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut på lokal nivå. De kan vara till hjälp inte minst för arbetsförmedlingen men också, framför allt, för att man ska få arbetssökande att komma in på rätt sorts arbete. Det skulle vara väldigt intressant om statsrådet skulle kunna utveckla detta något. Jag ser fram emot svaret.
Herr talman! Hur många interpellationsdebatter har du och jag haft, Luciano Astudillo? Det är kanske ett tiotal. Det är första gången som jag verkligen känner att jag faktiskt håller med dig. Jag tror att det är oerhört viktigt att ha ett nationellt sammanhållet ansvar för arbetsförmedlingen. Jag vill till och med tydliggöra det ansvaret lite grann just genom att verka för en enhetsmyndighet med ett tydligt mål. Inom ramen för det målet måste man dock kunna öppna upp för just kompletterande aktörer. Därför är begreppet "kompletterande" viktigt. Detta kan jag säga för att svara på Luciano Astudillos andra fråga, nämligen: Hur undviker vi att man plockar russinen ur kakan? Den risken finns naturligtvis. Skulle man ha en fri upphandlingsrätt i fråga om förmedlingstjänster eller någonting i den stilen är det klart att vi skulle se bemanningsföretagen ta de lättaste jobben att förmedla. Sedan skulle den nationella statliga arbetsförmedlingen vara kvar med det som är jobbigast. Det är klart att man då skulle få problem. Det ligger ju i sakens natur att man, om man har hela bredden, kan jobba med de lätta och de svåra fallen samtidigt och med kontakter med arbetsgivare och annat på det sätt som jag tror är nyttigt och bra. Hur försöker jag säkerställa detta? Ja, det är ju Ams som handlar upp den här typen av tjänster. Det är, så att säga, säkerställandet. De har sin övergripande instruktion och sitt regleringsbrev. De har sitt övergripande ansvar men kan sedan öppna upp. Jag ska försöka beta av alla frågorna. Ulf Holm frågade om kontakterna och intresset från andra. Jag vill gärna hoppa rakt in i detta, för det antyder lite grann om hur detta är. Ja, bemanningsföretagen är av naturliga skäl oerhört intresserade. Och de är frustrerade över att vi inte går oerhört mycket längre och har något slags förmedlingspeng och vad det nu kan vara - det kommer jag inte att medverka till. Bo Bylund och Ams har nu tagit initiativ till ytterligare ett antal försöksverksamheter som syftar till att fortsätta på den försöksverksamhet som vi hörde Luciano Astudillo referera till - man har tittat på verksamheten i Malmö. Men det handlar också om att försöka hitta olika betalningsmodeller. Som jag har förstått det har man tidigare inte riktigt hittat modellen för hur detta ska hanteras. Ska det vara något slags grundavgift och sedan något slags bonussystem, eller hur ska man utforma detta? Detta syftar en del av den här verksamheten också till. Det handlar om samarbetsformer, betalningsmodeller och utvärderingsinstrument för att se till att man hanterar detta på bästa sätt. Nu har jag inte den exakta siffran i huvudet. Bemanningsföretagen har ju många verksamheter. Men om jag minns rätt omsätter förmedlingsverksamheten ett par hundra miljoner per år. Det kan jämföras med Ams 5 miljarder i anslag. Inte ens om bemanningsbranschen hade tredubblat sin insats på det här området hade man nått upp till en tredjedel av det som Ams gör i dag. Det gör ju att man inte ska hysa alltför stor förhoppning även om man råkar vara väldigt intresserad av kompletterande aktörer. Det måste finnas ett fortsatt nationellt ansvar. Likvärdig behandling och god service - ja, det tycker jag ligger i grunduppdraget. Om man ska ha, som jag tycker är helt rätt, ett nationellt sammanhållet ansvar är det en av grundparametrarna. Det framgår också av både regleringsbrev och instruktion och annat. Detta ska inledningsvis lösas och finansieras inom befintlig ram. Det är så man, så att säga, testar sig fram här. Vi har bett Ams att återkomma till oss den 8 augusti med en redovisning av hur läget faktiskt ser ut i dag. Vi har nämligen lite dålig redovisning av hur man hittills har jobbat med detta och vill gärna ha mer redovisat hur det går till och hur man avser att sätta i gång dessa insatser, dessa pilotprojekt framöver. Jag kommer tillbaka i min nästa replikrunda med en sak till. Det hinner jag inte nu.
Herr talman! Det är intressant. Vi hade tidigare en debatt om nystartsjobben där jag meddelade Littorin att vi socialdemokrater tycker att det är en intressant konstruktion i den insatsen, även om vi tycker att det finns mycket att korrigera. Nu tycker vi ungefär lika vad gäller matchningsverksamheten. Vi får väl hoppas att Littorin säger en sak och också gör den under hela mandatperioden. Vi har ju upplevt i andra sammanhang när det gäller arbetsmarknadspolitiken att Littorin är väldigt duktig på att säga en sak och göra precis det motsatta. Men vi tar honom på orden. Vi får väl försöka lita på honom den här gången. Det är ett problem att Ams ska göra detta inom befintlig budget, som Littorin säger. Kom ihåg att "inom befintlig budget" innebär att Ams ska göra detta under en period då Ams ska dra ned på sin verksamhet med 500 miljoner, vilket motsvarar 1 200 anställda på två år! Det kan vara svårt att hitta bra verktyg och metoder för att göra det inom den ramen. En idé för att garantera likvärdigt bemötande tror jag skulle kunna vara att man utfärdar licenser för de bemanningsföretag eller andra aktörer, fackförbund till exempel, som vill bedriva den här typen av verksamhet. Det kan ju vara en form av kontrollmekanism när det gäller att man har en sjyst syn på det här och att man inte får vägra vissa arbetslösa, till exempel människor som står längre bort från arbetsmarknaden. Det är två verktyg som skulle kunna användas. Det är skönt att höra att Littorin stänger igen dörren så rejält. Jag har bland annat tagit del av branschorganisationen Bemanningsföretagens tidigare chef Eva Östling Olléns tänkande kring detta. Hon tycker att det är för tidigt, som hon uttrycker sig, att lämna över hela uppdraget till utomstående aktörer. I det ligger underförstått att hon förr eller senare vill ta över allt detta och privatisera det, men Littorin har ju lovat att det inte ska ske. Det är skönt. Jag vill ändå avslutningsvis passa på att berätta att jag personligen har varit väldigt engagerad i det här med matchning. Jag har varit aktiv i en fotbollsförening i Malmö som heter Mabi och som är aktiv i Rosengård. Vi har som ideell fotbollsförening haft ett samarbete med kommunen. Vi har tagit emot arbetslösa från kommunen och använt våra nätverk via till exempel sponsorer och de kontakter vi har med kommunal verksamhet för att få ut arbetslösa på jobb. Det tycker vi har fungerat väldigt bra i klubben. Jag har nu lämnat klubben, men jag ordnar gärna ett besök dit. Det behöver inte alltid vara av vinstintresse, utan det kan finnas andra intressen och andra orsaker till att man bedriver den här typen av verksamhet. Det är ju så att en fotbollsförening har andra nätverk än en arbetsförmedling eller en kommunal handläggare. Dessutom möter man den arbetslöse på ett annat sätt, även om man kan ha samma typ av krav på en klubb när det till exempel gäller vilken uppföljning det ska vara för de arbetslösa. För övrigt inspirerade just detta socialdemokratin till att i sitt valmanifest under valrörelsen lansera förslaget om jobbagenter. Jag tycker att Littorin ska kolla på den idén och se om han också kan ta till sig den.
Herr talman! Jag ska försöka vara lika fast i detta som när det gäller arbetsrätten och den svenska modellen. Så är det med det! Ja, jag tittar nog gärna på detta med licenser, jobbagenter och annat. Det finns all anledning att vara öppen i sinnet för detta. Jag tycker att det som Luciano Astudillo berättar om Mabi i Malmö visar precis detta att det finns bra många organisationer och föreningar - det kan vara privata företag också - som brinner för att hjälpa till att slussa personer tillbaka i arbete. Kan man hitta en lämplig modell för att hantera det inom ramen för Ams övergripande nationella ansvar är väl det alldeles utmärkt! Ulf Holm efterlyste kontaktytor - vilka kontakter jag har. Det är inte alls många dagar sedan som fyra Sacoförbund meddelade att man just drar i gång en arbetsförmedling. Jag har träffat Sveriges Ingenjörer och pratat om detta. De har ett rätt intressant mål, nämligen att var fjärde medlem ska byta jobb varje år. Det målet har de av två skäl. För det första menar de att det är det bästa sättet att byta jobb och höja sin lön på riktigt. För det andra får man därigenom väldigt mycket av lärande på jobbet. Genom att byta jobb får man nya arbetsuppgifter och nya sammanhang. Jag tycker att det är en oerhört intressant målsättning. Den funkar naturligtvis inte överallt på arbetsmarknaden, det inser jag också, men det funkar för dem. Det är klart att nästa naturliga steg blir att man för att underlätta kan se till att ens medlemmar är förberedda på att byta jobb med olika typer av internutbildningar, att sätta press på arbetsgivaren att erbjuda den typen av lärande på jobbet och vad det nu kan vara. Det handlar också om att kunna erbjuda en arbetsförmedling för sina medlemmar, om man får uttrycka det så. Det är en variant som tillsammans med den variant som Luciano Astudillo berättar om - Mabi i Malmö - är typexempel, tycker jag, på den typen av goda kompletterande aktörer som vi måste hitta bättre fungerande system rent praktiskt och ekonomiskt för att kunna hantera. Om vi skulle titta kanske 10, 15 eller 20 år framåt i tiden ser jag framför mig - det här är rena spekulationer ska jag säga - att kanske vart tionde jobb är förmedlat av en kompletterande aktör. Ja, det är kanske bra! Jag tror att det är till nytta både för den enskilde och för arbetsförmedlingarna som kan hitta kompletterande sätt att arbeta på som man också kan föra in i sin egen organisation. Titta på Trygghetsstiftelsen och Trygghetsrådet som på ett bra och effektivt sätt jobbat med kompletterande aktörer i sina olika programverksamheter med ett väldigt gott resultat och till en bra kostnad. Det tycker jag kan kännas som ett gott föredöme. Det här blev väl en trevlig liten debatt!
Herr talman! Jag ska bara summera debatten och tacka Littorin för löftet om att hålla fast vid att inte avreglera och privatisera förmedlingsverksamheten. Det tycker vi socialdemokrater är ett viktigt besked, och vi kommer att stödja Littorin i det. Vi känner ändå en viss oro. Vi är inte oroliga för Littorin, men tänk om han är lika ensam i regeringen och de övriga allianspartierna när det gäller detta som han är när det gäller att värna arbetsrätten och den svenska modellen! Då kan vi känna en viss oro, men vi kommer att stötta Littorin så länge han håller fast vid det han lovat och gör som han har sagt. Här i min hand har jag för övrigt utvärderingen där den offentliga förmedlingsverksamheten vann över den privata.
Herr talman! Jag vill tacka Luciano Astudillo för detta. Jag lovar ytterligare en sak, och det är att jag ska titta på jobbagenter. Nästa gång jag är i Malmö ska jag slå Luciano Astudillo en signal för att se om vi inte kan hitta ett tillfälle att träffa Mabi. Det skulle vara nyttigt och trevligt!